Fru talman! Jens Holm har frågat mig om jag avser att höja elbusspremien samt vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta för att underlätta en hållbar återstart av svensk kollektivtrafik. Den pågående pandemin ställer stora krav på att kollektivtrafiken bedrivs på ett säkert sätt för att undvika smittspridning. Turtäthet och kapacitet måste upprätthållas för att minska risken för trängsel. Därför har regeringen riktat ett särskilt stöd på totalt 6 miljarder kronor till kollektivtrafiken. Regeringen är också noga med att de skattemedel som avsätts för kollektivtrafik under coronapandemin kommer ut i verksamheterna. Därför innehåller förslaget till fördelning av stödet en justering av ersättningen utifrån hur trafikutbudet av buss och tågtrafik har upprätthållits under första halvåret 2021. Det riktade stödet till kollektivtrafiken tillsammans med de stora generella statsbidrag som lämnas under pandemin innebär att även dessa kan fördelas av regionerna för en hållbar återstart av kollektivtrafiken. Jens Holm lyfter fram även elbusspremien som en möjlighet för att stärka svensk kollektivtrafik. Jag vill först konstatera att elbusspremien har främjat elbussar på marknaden och på så sätt minskat kollektivtrafikens klimatpåverkan. Premien har utgjort ett marknadsintroduktionsstöd och börjar nu att fasas ut efter att den uppnått sitt syfte. Avslutningsvis vill jag understryka att klimatet är en av de viktigaste frågor vi har att hantera i samhället. Om vi ska klara Parisavtalet och våra högt ställda nationella klimatmål måste transportsektorn ställa om, och kollektivtrafiken har en viktig roll i det arbetet.

Fru talman! Jag tackar infrastrukturministern för svaret på min interpellation. Vi är nog båda överens om att svensk kollektivtrafik nu i och med pandemin befinner sig i en väldigt ansträngd situation. Ungefär hälften av resandeunderlaget har försvunnit. Därför är det helt avgörande för en hållbar återstart av svensk kollektivtrafik att vi kan gå in med fortsatta stöd från staten till svensk kollektivtrafik. Jag välkomnar de 6 miljarder kronor som regeringen hittills har aviserat. Det är bra, men det är tyvärr inte tillräckligt för att kompensera den kollektivtrafik som körs i Sverige för de stora fall i biljettintäkter som man har upplevt och fortsätter att uppleva under pandemin. Fru talman! I Sverige rullar det ungefär 14 000 bussar i linjetrafik, till största delen - 10 000 bussar - i den regionala kollektivtrafiken. Det är helt avgörande vilket drivmedel de här bussarna går på. I dag går många bussar på förnybara drivmedel - på biogas eller någon form av förnybar diesel. Men det går inte att komma ifrån att ifall vi skulle kunna få en stor andel av de här bussarna att i stället gå på el finns det enormt stora fördelar. Då blir utsläppen helt och hållet noll, både växthusgasutsläpp och lokala utsläpp. Vi minskar bullret. Vi minskar skakningar i bussarna, vilket ger mycket bättre komfort för bussförarna och för resenärerna. Därför tycker jag att den elbusspremie som vi hittills haft i Sverige har varit väldigt bra. Den har tyvärr varit för låg, men tanken med den har varit väldigt god. Dessvärre har regeringen sänkt elbusspremien från och med augusti 2020. Det tycker jag var en dålig åtgärd. Det innebär att man nu bara kan få 10 procent utbetalt av det belopp som en elbuss kostar. Tidigare var det 20 procent. Det innebär också ett maxbelopp på 25 miljoner kronor per sökande. Totalt är nu 80 miljoner kronor avsatta i regeringens budget för direkt stöd till elbussar - mindre pengar än tidigare. När jag senast kollade hos Energimyndigheten fanns det 48 ansökningar på rad om stöd från den här elbusspremien. Totalt ansöker man om 2,5 miljarder kronor. Det är väldigt mycket pengar, men tyvärr finns inte motsvarande summa i regeringens budget. Jag tycker att det är viktigt att höja elbusspremien, inte fasa ut den. Därför, fru talman, blir jag väldigt oroad över Tomas Eneroths svar till mig. Eneroth säger att "premien har utgjort ett marknadsintroduktionsstöd och började fasas ut efter att den uppnått sitt syfte". Men, fru talman, det är ju nu det börjar. Under de kommande tio åren kommer en stor del av de 14 000 bussar som finns i Sverige att förnyas. Man kommer att köpa nya bussar. Då borde vi väl ha ett riktat stöd som verkligen främjar att det köps in så många elbussar som möjligt. Jag vill verkligen veta av ministern om jag kanske har förstått honom fel. Menar regeringen att man ska fasa ut elbusspremien i en tid då vi i stället borde höja den?
Fru talman! Jag tror att Jens Holm och jag är ganska överens om ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Här har både regeringen och Vänsterpartiet en progressiv och bra politik för att vi ska ställa om. Dessutom brinner vi båda av engagemang för kollektivtrafiken, både för att den ska finnas där för alla som inte har egen bil och måste kunna ta sig till jobb eller andra aktiviteter och för att den gemensamma investering som kollektivtrafik innebär ska skapa möjligheter för mobilitet, för rörlighet. Självklart ska den vara hållbar. Det är därför de som ansvarar för kollektivtrafiken nu ser till att i ökad takt ställa om med biogasbussar och elbussar. Det är deras ansvar. Staten hjälper till. På samma sätt som att vi under pandemin skjutit till 6 miljarder kronor i generella statsbidrag till kollektivtrafiken - det är för övrigt lika mycket som överskottet i Stockholms län - är det en tydlig signal om att staten hjälper till men att huvudansvaret ligger hos kommuner och regioner. Överskottet för 2020 är 51 miljarder kronor, tror jag, eftersom vi tillskjutit så mycket medel. Och nog är det så att de kan användas för att upprätthålla volymen inom kollektivtrafiken, vilket är viktigt, och inte för att skapa utrymme för skattesänkningar eller på annat sätt inte bidra till att göra kollektivtrafiken säker. Det är skälet till att vi nu ändrat förordningen och är tydliga med att om vi ska ge stöd från statens sida till regionernas ansvar för kollektivtrafiken, ja, då vill vi veta att pengarna går till att upprätthålla volymen och se till att man kan åka säkert i kollektivtrafiken. Sedan är det naturligtvis viktigt att vi också hjälper till i omställningsarbetet, och det gör vi generellt. Elbusspremien är bara ett exempel. Jag leder ju Elektrifieringskommissionens arbete, och det är en ganska omfattande satsning vi gör från statens sida i att bygga ut laddinfrastrukturen där vi inte minst med hjälp av stadsmiljöavtalen har gjort omfattande insatser just för att hjälpa kommuner och regioner. Jag tror att det som håller på att ske nu är att vi hjälpt till att bygga ut förutsättningarna för elektrifiering av till exempel kollektivtrafiken. Det är investering i två nya laddstationer för elbussar på linje 6 i Luleå. Det är byggnation av två laddplatser för elbussar i Östersund, och det är elbusskoncept i Kungälv. Vi har införandet av infrastrukturåtgärder för elbussar i Malmö. Landskrona har en bussgata för elbuss. Det är så vi arbetar - vi introducerar. Det här är en viktig introduktion, där vi nu ser att elbussproduktionen är på gång och efterfrågan är stor, men vi måste fundera över vad som är statens del i detta. Vi vidgar ju det här stödet till att också vara en introduktion för lastbilar och för arbetsmaskiner, för det som vi måste få till stånd är en minskning av de totala utsläppen från hela transportsektorn. Där står busstrafiken för en del, men det gör också lastbilstrafiken och arbetsfordon. Därför är den elektrifiering som nu pågår så otroligt viktig. Kan vi med premier se till att öka och påskynda marknadsintroduktionen ska vi använda det instrumentet, men det ska inte förväxlas med långvarig subventionering under lång tid av inköp som huvudmännen ändå ansvarar för. Jag hoppas att det inte är det Vänsterpartiet ser framför sig, att man under väldigt lång tid ska subventionera inköpen av bussar eller andra fordon, för då har vi ju faktiskt ändrat ansvarsfördelningen mellan region och stat för kollektivtrafiken. Huvudansvaret ligger hos regionerna, men staten hjälper till och påskyndar utvecklingen inte minst av elektrifiering.
Fru talman! Jag tycker att det var ett belysande svar från ministern. Först säger ministern att både jag och han och våra respektive partier är ganska överens om vikten av att ställa om Sverige och nå våra klimatmål och av att rädda kollektivtrafiken i den pandemi som vi befinner oss i just nu. Det är vi överens om. Men vi är nog inte riktigt överens om lösningarna eller om hur långt vi anser att politikens ansvar går. Jag tycker till exempel att det är lite märkligt att regeringen har en elbusspremie, ett investeringsstöd, för att köpa in elfordon till kollektivtrafik och övrig linjetrafik, men nu säger att man är nöjd med den och att den har börjat spela ut sin roll. Men, Tomas Eneroth, det är ju nu det börjar. Vi har 14 000 bussar i det här landet, och nästan alla kommer att behöva ersättas med andra fordon under åren fram till 2030. Då ska vi också nå vårt klimatmål om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent. Är infrastrukturministern verkligen nöjd med att vi har några hundra elbussfordon som rullar i kollektivtrafiken i Sverige? Det är jättebra med de satsningar som har gjorts, men han kan väl inte tycka att det är tillräckligt? Det är ju nu de stora investeringarna ska göras, och ifall man då samtidigt sänker investeringsstödet till att köpa in elfordon till kollektivtrafiken sänder det helt motsatta signaler mot vad vi borde vilja göra. Fru talman! Låt mig ta ett exempel. Västtrafik har köpt in 145 nya elbussar. Volvo har tillverkat dem i Göteborg, och nu körs var tredje busslinje i Göteborg på el. Det är fantastiskt. Jag tror att det är norra Europas största elbussatsning. Västtrafik får nu 25 miljoner kronor för den här satsningen, mycket mindre än man väntade sig, för Tomas Eneroth och hans regering har ändrat villkoren för elbusspremien. De har minskat den så att man kan få max 25 miljoner kronor och dragit ned hela premien totalt sett. Det här tycker jag sänder helt fel signaler, fru talman, så jag vill fråga infrastrukturministern om han anser att de 80 miljoner kronor som nu finns att söka som elbusspremie verkligen är tillräckligt för att vi ska kunna göra den stora omställning av kollektivtrafiken som vi behöver göra och överlag ge kollektivtrafiken det extra stöd som den behöver nu när svensk ekonomi ska återstartas. Jag vill påminna ministern om att det nu finns 48 ansökningar om stöd till inköp av elbussar hos Energimyndigheten. Totalt handlar det om 2,5 miljarder kronor. Ministern kan väl då inte anse att 80 miljoner räcker, eller är det verkligen så? Avslutningsvis skulle jag vilja kommentera det överskott som ministern säger finns hos våra regioner. Det är sant att detta finns, men tror verkligen inte ministern att det överskottet kommer att användas till att beta av den stora vårdskuld som har byggts upp under pandemin och till att återuppbygga kollektivtrafiken överlag? Jag är väldigt rädd för att dessa pengar inte kommer att vara tillräckliga för att köpa in de nya klimatsmarta elfordon som i alla fall jag hoppas kan rulla i allt större utsträckning i kollektivtrafiken. Tror ministern att detta räcker?
Fru talman! Tack, Jens Holm, för engagemanget! Jag är allvarligt oroad över att inte alla regionledningar kommer att använda de generösa statsbidrag vi har för att utveckla kollektivtrafiken. Det är ju politiken som avgör, och vi har exempel från regioner där man från sverigedemokratiskt eller moderat håll säger att man hellre ser förutsättningar att sänka skatten än använder medel till att förbättra och utveckla sjukvården eller, för den delen, säkerställa att kollektivtrafiken bibehålls med bra volymer och klarar omställningen. Samtidigt kan vi inte i hur stor utsträckning som helst från regeringens sida kompensera för sämre moderat politik, utan det är väljarna i regionen som har ansvar för detta. Vi har historiskt höga nivåer när det gäller stödet för kollektivtrafiken: 6 miljarder kronor. Tidigare har det inte funnits något statligt stöd, utan regionerna har förväntats ta detta ansvar. Nu skjuter vi till omfattande stöd från statens sida. Därutöver har vi 10 procent i försäljningsstöd när det gäller elbussar, och vi vidgar nu detta till att också gälla ellastbilar och arbetsmaskiner. Det är så vi introducerar detta. Här skiljer sig kanske Vänsterpartiets syn på ekonomi och ekonomiska drivkrafter och socialdemokratins och många andra partiers syn på ekonomin. Västtrafik har ju köpt in 140 elbussfordon, och jag föreställer mig att de är fullt engagerade i att vilja ta sitt ansvar för att ställa om och elektrifiera kollektivtrafiken i Västsverige. Det är klart att de är glada över och tycker att det är bra att regeringen är med och subventionerar detta med 25 miljoner kronor. Jag tror också att väldigt många i regionen skulle vara glada om regeringen hade subventionerat 50 eller 70 procent, men precis som regionerna har att hushålla och prioritera gör vi detta med statens pengar, till skillnad från Vänsterpartiet. Vi väljer att prioritera och att vara tydliga med att göra insatser där de gör mest nytta. Skulle det visa sig att vi får ett minskat engagemang för smarta elfordon och för elektrifiering av transportsektorn får vi överväga om det finns skäl att göra ytterligare insatser, men det ser vi ju inte. Vi ser tvärtom ett ökat intresse för att köpa inte bara elbussar utan också ellastbilar och arbetsfordon. Det fungerar ju så. Låt oss hitta rätt insatser, så att vi ändå hushållar med skattebetalarnas pengar och använder pengarna så smart som möjligt för att sänka trösklarna; i vanliga fall kan det ju vara lite dyrare att köpa ett elfordon än ett fossilt drivet fordon. Med beskattningsmedel, incitament och premier kan vi se till att minska dessa skillnader. Då kommer det vi nu ser sker att hända - nu väljer regionerna och privatpersoner i ökad utsträckning att köpa elfordon. Jag tror inte att de stora utmaningarna längre handlar om premierna, för att vara tydlig i den frågan. Det kommer i stället att handla om huruvida vi har tillräcklig kapacitet i näten och tillräckligt utbyggd infrastruktur, huruvida det finns laddstationer och huruvida det finns förutsättningar för att driften blir säker och tillförlitlig. Detta jobbar vi med i Elektrifieringskommissionen. Detta jobbar också statsrådskollegan Anders Ygeman med i samband med elektrifieringsstrategin för att säkerställa att vi i Sverige klarar den omvandling vi står inför, där en mycket stor andel av inte minst vägtransporterna kommer att bli elektrifierad. Det är där vi måste lägga resurserna. Man kan inte, som Vänsterpartiet, ha resurser till allt, utan man måste prioritera. Detta är ett smart sätt att säkerställa att vi får en omställning i transportsektorn. Jag är övertygad om att det kommer att innebära att vi ser en fortsatt utveckling mot hållbara transporter inom all kollektivtrafik.
Fru talman! Det var bra att Tomas Eneroth nämnde Anders Ygeman, energiministern, för jag hade ju precis en debatt med honom på temat elektrifiering av fordonsflottan och om att det går alldeles för sakta med utbyggnaden av publika laddstolpar och är alldeles för krångligt och svårt att ladda bilarna. Även där ser vi att det är många fina ord från regeringen, men i praktiken händer det alldeles för lite. Ekonomi handlar just om hushållning; det handlar om att hushålla med resurser. Då förslår det inte att sänka skatterna för de rikaste och att inte ha en skatt på till exempel lastbilstransporter, som har stora utsläpp. Det som regeringen gör i dag innebär att vi har mindre pengar i statskassan för att ställa om vårt samhälle, och då blir det 80 miljoner kronor i en elbusspremie när vi ser att behovet är mångfalt större. Återigen: Ministern verkar nöjd med att vi har ett par hundra elbussar. Jag menar att elbussrevolutionen precis har kommit. Vi har 14 000 bussar i Sverige, och under de här tio åren kommer nästan alla dessa att förnyas. Vill vi att det ska vara dieselbussar som rullar på våra vägar, eller vill vi att det ska vara tysta, bullerfria och klimatsmarta elbussar? Självklart vill vi ha elbussar. Då kan man dock inte dra ned på det riktade stödet, som handlar just om att underlätta för inköp av nya elbussar. Västtrafik är ett jättebra exempel. De köpte som sagt in 145 bussar på de premisser som rådde tidigare, då stödet var generösare än vad det är i dag. Men Västtrafik har ju nästan 2 000 bussar i sin flotta. Det är klart att vi skulle vilja att den stora delen var elbussar, men då behöver det riktade stödet vara större - inte mindre. Här måste regeringen bättra sig.
Fru talman! För dem som följer debatten är det nog tydligt att Jens Holm och jag har samma mål och vision om att kollektivtrafiken ska ställa om; vi vill se fler elfordon. Men man måste också säkerställa att man använder statens resurser på rätt sätt och att regionerna använder sina resurser på rätt sätt. Jag känner ju väldigt många regionpolitiker. Jag är ganska övertygad om att man ute i landets regioner tittar på klimatsmarta alternativ när man tittar på förnyelse av kollektivtrafiken. Jag tror att det kommer att bli tufft för de regioner som säger att de hädanefter kommer att välja stora dieselbussar utan den modernaste reningen, som inte klarar kraven på hållbarhet. Jag tror att Jens Holm själv hör hur det låter. Tvärtom - nu har vi minimerat trösklarna samt introducerat förutsättningarna för elbussar och, tidigare, för biogasbussar. Jag tror att det kommer att bli en successiv utveckling av en elektrifiering av hela kollektivtrafiken. Detta ansvar kommer regionerna att kunna ta. Detta ansvar har regionerna. Från statens sida hjälper vi till och puttar utvecklingen i rätt riktning, både genom premier vid inköp, genom utbyggnad av infrastrukturen, genom öronmärkta statsbidrag till kollektivtrafiken och genom generella statsbidrag till dem som är huvudmän för kollektivtrafiken. Sällan har staten visat ett så starkt engagemang för att hjälpa kommuner och regioner att klara av att ställa om transportsektorn. Så ska det också vara; detta ska vara ett gemensamt ansvar. Jag är stolt över att tillhöra en regering som hand i hand med kommuner och regioner ser till att vi når de mål som vi har satt upp. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Vi gör detta genom elektrifiering, genom biobränsleinblandning, genom transporteffektivitet, genom utbyggnad av infrastrukturen och genom att hitta rätt modeller, där marknaden - Scania, Volvo och andra - kan implementera sina senaste modeller i Sverige.